Fru talman! Michael Hagberg har frågat mig om regeringen anser att Sverige ska ta eget ansvar för destruering av egen ammunition på ett miljövänligt sätt och om jag på detta område avser att ge svenska företag likvärdiga upphandlingsvillkor så att de kan konkurrera på lika villkor. Jag har också fått frågan om jag kommer att uppmana Försvarets materielverk att genomföra en till Vingåkersverken riktad upphandling samt om jag avser att lägga fast tydliga miljökrav för destruktion av ammunition i upphandlingsvillkoren. Jag håller med Michael Hagberg om att säkerhet och miljöhänsyn är viktigt vid destruering av ammunition. Jag anser att regeringen redan i dag har lagt fast tydliga miljökrav för detta eftersom det i Försvarsmaktens regleringsbrev fastställs att avveckling av övertalig materiel, vilket innefattar destruering av ammunition, ska ske på det sätt som är miljömässigt mest fördelaktigt. Det är mycket viktigt för mig att svenska företag ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med utländska företag. Det finns dock inget som talar för att svenska företag skulle missgynnas när svenska myndigheter genomför denna typ av upphandlingar. Upphandlingarna ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling , som till stor del är grundad på EG-direktiv. Som huvudregel ska en upphandling göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. LOU gör det även möjligt för myndigheterna att ta hänsyn till ställda miljökrav vid anbudsutvärderingen. Jag anser att kraven på miljöhänsyn i Försvarsmaktens regleringsbrev i kombination med LOU:s krav på affärsmässighet säkerställer att destruering av svensk ammunition genomförs på ett både miljömässigt fördelaktigt och för staten kostnadseffektivt sätt. Jag har även erfarit att FMV lägger stor vikt vid att beakta miljökraven vid val av leverantörer vid destruering av ammunition. När det gäller frågan om att rikta upphandlingar vill jag erinra om att regeringsformen förhindrar ett statsråd från att lägga sig i hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör tillämpning av lag.

Fru talman! Jag får tacka för svaret på interpellationen. Nu har det gått en tid sedan vi antog det stora försvarsbeslutet, och omställningen av det svenska försvaret är i full gång. Det handlar då om att vi måste förstå hur vi ska avveckla olika material men det handlar också om att vi måste förstå försvarsindustrins betydelse, med den kompetens som där finns, och vad den får för sidoeffekter. Det är också viktigt att vi här i riksdagen är noggranna när vi fattar beslut så att inte besluten blir felaktiga och så att inte viktig kompetens försvinner. Det är där jag är orolig för framtiden när det gäller destruktion av ammunition. Det handlar om att vi i Sverige gör detta med mycket starka miljökrav. Vi har utvecklat en stor kompetens på området. Hela Sveriges försvarsmiljöarbete anses ute i världen vara föredömligt och väcker också intresse i bredare grupper eftersom vi lyckas visa att man kan förena en bra försvarsorganisation med mycket höga miljökrav. Det gör att andra länder också vill bidra med en bra miljö och därför efterfrågar våra erfarenheter. Jag tror att det här kan vara en bra affärsidé för försvarsindustrin i framtiden. I det långa loppet betyder det att vi ska ställa höga krav på upphandlingar, som vi gör, och bevaka att vår svenska verksamhet ligger i framkant och där skapar förutsättningar för att också andra länder kan använda sig av dessa anläggningar. Svenska företag inom explosivbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. Det gäller destruering av såväl militära kasserade sprängämnen som civila sprängmedel. Ett av dessa världsledande företag är Nammo Vingåkersverken i Vingåkers kommun. Vid Vingåkersverken hanteras i huvudsak explosiva varor: bomber, torpeder och finkalibrig ammunition. Vingåkersverken arbetar för att på ett miljövänligt sätt genomföra den här destruktionen av uttjänt explosivt material. Av försvars och säkerhetspolitiska skäl är det viktigt att det här i Norden och i Sverige finns anläggningar som kan genomföra denna återvinning. Vingåkersverken är en anläggning som kan genomföra denna destruering med den allra största miljöhänsyn och också med ett mycket bra tekniskt kunnande. Företaget har lång erfarenhet och stor förmåga att ta ansvar för hela processen, från den i förråd lagrade ammunitionen till omvandling och framställning av civila produkter. Jag vill fråga försvarsministern om samma krav på säkerhet och miljö som tidigare gäller. I svaret framgår inte om Försvarets materielverk kan vikta priset med 40 % och miljön med 60 % när det gäller de inlämnade buden. Detta tror jag är den viktigaste muskeln som vi kan presentera i fråga om destrueringsanläggningarna här i landet. Det är viktigt att vi bevarar den kompetensen, det är viktigt att vi ställer höga miljökrav, och det är bra om ministern är väl insatt i ärendet.
Fru talman! Jag tror inte att det på något sätt råder olika uppfattningar i denna fråga. Som framgick av svaret har vi redan i regleringsbreven angivit att miljökraven är viktiga att beakta. Och det har myndigheterna all anledning att göra. Våra försvars och säkerhetspolitiska aspekter på detta innebär i och för sig inte i någon formell mening att denna destruering måste äga rum i Sverige. Men jag konstaterar att Vingåkersverken hemma i valkretsen har varit mycket framgångsrika med att klara denna konkurrens. Sanningen är därför att huvuddelen av all den destruering som sker, nästan 90 % av FMV:s totala beställningsvärde under 2005, skedde just på Vingåkersverken, vilket visar att detta är en industri i framkant som klarar att leva upp till de ställda kraven. Den kompletterande frågan i interpellationen handlar om huruvida de säkerhetspolitiska aspekterna är så speciella och så tydliga för handen att det är motiverat att genomföra en riktad upphandling. Då konstaterar jag att det är en typ av myndighetsbeslut som jag är förhindrad att uttala mig om. Men instrumenten för att genomföra en riktad upphandling, om denna av myndigheten bedöms vara motiverad, finns där upp till ett belopp på 10 miljoner kronor, tror jag. Och om man vill gå över det har man möjlighet att hänvända sig till regeringen.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för kommentarerna. När vi ska göra en riktad upphandling, vilket jag tycker att vi ska göra för att behålla den här kompetensen, för att kunna utveckla den och för att kunna använda oss av den i framtiden, är det miljöhänsynen som ska sättas i främsta rummet. Och det har fattats klara beslut även i Europaparlamentet om att man får sätta miljöaspekterna i främsta rummet. Här har därför försvarsministern en väldigt stor möjlighet att få in miljöfrågorna i Försvarsdepartementet och i försvarsorganisationen på ett mycket brett och aktivt sätt. Man kan använda miljöhänsynen och miljöarbetet som ett argument för utveckling av detta. Jag tycker att det rent miljömässigt är olyckligt att vi ska destruera materiel utomlands där man inte alls använder sig av samma kompetens och teknik som vi har i Sverige. Därför tycker jag att det är lämpligt och bra om försvarsministern kommer på besök till Vingåkersverken och till Vingåkers kommun. Och jag har faktiskt en inbjudan till ministern, som jag hoppas att du stämplar in på departementet när du kommer dit och tittar i din almanacka om du har möjlighet att komma och besöka anläggningen för att få mer kunskap och för att kunna argumentera för denna verksamhet i landet och även när ni har möten i Europa.
Fru talman! Tack kära interpellant för denna inbjudan. Den ska naturligtvis stämplas in. Jag försöker att ta varje möjlighet som jag har att vidga mitt kunnande. Jag ska därför se om jag har möjlighet att ta vägen förbi Vingåker. Låt mig bara säga att lagen om offentlig upphandling inte är så trubbig att det bara är kronorna på sista raden som räknas, utan upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att ställa också miljökrav. Och i regleringsbreven till berörda myndigheter står det uttryckligen att miljökrav skall ställas. Det är också ett faktum att miljökrav ställs. Hur miljökrav och kronor sedan viktas vid upphandlingen, som Michael Hagberg frågade om i sitt förra inlägg, har jag faktiskt inget svar på därför att jag inte har den detaljkunskapen. Men det är helt klart och tydligt att kravställandet får och kan innefatta miljöhänsyn och att den upphandling som sker också innefattar miljöhänsyn. Jag kan bara med tillfredsställelse konstatera att Vingåkersverken så här långt har visat sig vara mycket konkurrenskraftiga vid de upphandlingar som har gjorts.
Fru talman! Jag har anledning att än en gång tacka. Jag tycker att de svar som jag har fått av ministern är tillfredsställande. Och jag hoppas att vi kommer att få ett trevligt studiebesök tillsammans i Vingåker. God jul och gott nytt år.